Herr talman! Jag begärde ordet när Olle Grahn i debatten tidigare undrade var centerpartiet står när det gäller näringsfriheten och avvecklingen av yrkestrafikregleringen. I och för sig har väl debatten givit klarhet om var folkpartiet nu står i avregleringsfrågan, och efter de deklarationer som Olle Grahn har gjort under debattens gång kan jag inte förstå att det finns några delade uppfattningar mellan folkpartiet och centern i dessa frågor. Inte heller folkpartiet vill ha en total avreglering på området. Men jag vill ändå för riksdagens protokoll ge Olle Grahn besked om hur vi från centern ser på dessa frågor. Självklart slår vi vakt om full näringsfrihet på detta område. Vi vill ha fria företag i en sund konkurrens. Det finns all anledning för oss att vara vaksamma mot de regleringar som finns på yrkestrafikens område. Men inte heller vi är beredda att gå så långt att vi utan vidare avskaffar varje reglering på detta område. Vi vet inte vilka konsekvenser det skulle kunna föra med sig. Visserligen tror jag inte att det finns särskilt många oseriösa yrkesutövare som då skulle börja härja fritt — jag tror att de flesta yrkesutövare här som på många andra områden är seriösa och vill utöva sitt yrke på ett sunt och vettigt sätt. Men det finns två skäl till att inte gå så långt att man utan vidare kräver fullständig avreglering. Det ena skälet är trafiksäkerhetskravet, det andra är kravet på att samhället tar ansvar för att det finns en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar. När det gäller trafiksäkerhetskravet, som ju är det ena av de tre motiv enligt vilka man skall pröva trafiktillståndet, har Olle Grahn deklarerat var folkpartiet står. Samhällets ansvar för en tillfredsställande trafikförsörjning över hela landet är också mycket viktigt. Det är viktigt att man inte får en ordning där yrkesutövare kan plocka ut de mest lönsamma avsnitten av trafiken och lämna t.ex. glesbygderna vid sidan om en tillfredsställande trafikförsörjning. Den risken löper vi uppenbarligen om vi inte har någon form av reglering på detta område. Det skulle kunna innebära att glesbygden och en del andra orter skulle bli ställda åt sidan på ett sätt som inte är gynnsamt ur jämlikhetssynpunkt. Detta är i stort sett motiven till den inställning centerpartiet har i den fråga vi nu diskuterar om trafiktillstånd.
Herr talman! Jag har uppfattat det så att centern och moderaterna under kommande riksmöten är villiga att stödja vårt krav om avreglering av den här branschen. Jag tror det var nyttigt att de deklarerade detta. Vi får väl betrakta denna majoritetsskrivning som i viss mån ett olycksfall i arbetet. Jag har i varje fall velat tolka det så, även om jag förstår att man också lagt in tolkningar i våra motioner och reservationer som inte varit avsedda.

Herr talman! Det av Hans Nyhage under överläggningen väckta yrkandet föranleder mig att begära ordet. Jag vill erinra Hans Nyhage om att stadganden för beställningscentraler återfinns i yrkestrafikförordningen . Den tillkom som en följd av en proposition som signerats av dåvarande kommunikationsministern Ulf Adelsohn, som nu är partiledare för Hans Nyhage. Det var alltså moderata samlingspartiets nuvarande partiordförande som signerade den proposition som reglerar dessa förhållanden. Utskottet har behandlat motionen, och med bl.a. hänvisning till att frågan om yrkestrafikregleringen är föremål för översyn har utskottet föreslagit avslag på denna motion. Vi har också i utskottsbetänkandet erinrat om de möjligheter som finns att få dispens från att tillhöra en gemensam beställningscentral. För att understryka vilka möjligheter som finns skall jag citera de riktlinjer för dispensgivning som transportrådet i en cirkulärskrivelse har givit till känna för landets länsstyrelser. Enligt skrivelsen skall man kunna ge dispens i följande fall: 1. Då trafikutövaren av ålder eller annan orsak kommer att upphöra med sin verksamhet inom ett fåtal år 2. Då en anslutning skulle innebära stora ekonomiska påfrestningar för trafikutövaren 3. Då trafikutövaren har sin huvudsakliga inkomstkälla från annat än taxiverksamheten, vilket inte torde vara sällsynt på landsbygden 4. Då det är fråga om taxiverksamhet i glesbygdsområden med stora avstånd mellan de enskilda trafikutövarna Herr talman! Jag yrkar avslag på det yrkande Hans Nyhage väckt under debatten. Jag hänvisar till den redovisning som lämnats i trafikutskottets betänkande och till att frågan är föremål för översyn inom kommunikationsdepartementet.
Herr talman! Om Kurt Hugosson hade besvärat sig med att lyssna på mitt anförande hade han dels inte behövt läsa upp dispensanvisningarna, eftersom jag redan gjort det, dels också hört vad jag uttalade om den inställning man hade den gången beslutet togs. Den gången var vi nämligen övertygade om att detta skulle vara till nytta och gagn för taxinäringen och dess avnämare. Han skulle också ha hört att jag sedan konstaterade att erfarenheten av verkligheten har visat att det finns betydande brister. Dessutom tillät jag mig säga att vi inte behöver vara så prestigefyllda att vi inte kan ändra på ett beslut som vi upplever som felaktigt. I varje fall är inte jag så prestigefylld. Om Kurt Hugosson är det får han svara för det själv.
Herr talman! Jag vill erinra Hans Nyhage om att den motion han väckt i denna fråga har avstyrkts av ett enhälligt trafikutskott, även av Hans Nyhages partivänner.

Herr talman! Kurt Hugosson behöver inte tala om för mig vad utskottet gjort och att det var ett enhälligt utskott. Det vet jag redan. Återigen, om Kurt Hugosson hade besvärat sig med att lyssna på vad jag sade hade han hört att jag beklagade att utskottet var enhälligt. Så enkelt är det. Herr talman, jag vidhåller att för mig är det ingen prestigefråga att erkänna att man begått ett fel.

Herr talman! Grundlagsfrågor brukar inte väcka någon särskilt häftig debatt i Sverige. Därvidlag skiljer vi oss, tycker jag, ganska ofördelaktigt från en rad länder i vår närhet, där de konstitutionella frågorna diskuteras livligt — med hetta, allvar och engagemang — också utanför politikernas krets. De frågor som behandlas i det föreliggande utskottsbetänkandet är faktiskt mycket viktiga. Det finns dock, herr talman, också tecken som tyder på att vi i Sverige sakta men säkert håller på att få ett ökat intresse för vår lagstiftnings förenlighet med Europarådskonventionen, inrättandet av en författningsdomstol, grundlagskyddad egendomsrätt, näringsfrihet och yrkesfrihet — för att bara ta några exempel på de frågor som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 5. Tiden medger inte att jag går igenom alla de förslag på dessa områden som förts fram från bl.a. moderat håll under en följd av år och som nu behandlas i betänkandet. Jag vill dock redan inledningsvis yrka bifall till reservationerna 2,4, 5, 6; 7, 8 och 10. Låt mig börja med frågan om utlandssvenskarnas rösträtt i svenska riksdagsval. Vi är från borgerligt håll eniga om att deras rösträtt bör skrivas in i regeringsformen. Det är djupt otillfredsställande att man med ett enda riksdagsbeslut kan beröva svenska medborgare som vistas utomlands möjligheten att utöva sin rösträtt. Utlandssvenskarna gör faktiskt vårt land mycket stora tjänster. Vi är beroende av deras insatser för våra internationella åtaganden, för biståndsarbetet, för handel, industri och samfärdsel m.m. En del av vårt välstånd här hemma i Sverige, herr talman, beror på de insatser som utlandssvenskarna gör i andra länder för bl.a. vår räkning. De attacker från socialdemokratiskt håll som gjorts under åren mot denna grupps rösträtt är därför en allvarlig tankeställare. Vi kan inte utesluta att man från socialdemokratiskt håll, så fort ett tillfälle yppas, tänker fortsätta försöken att inskränka utlandssvenskarnas rösträtt. Detta kan vi naturligtvis på intet sätt acceptera. Och en grundlagsreglering — kort sagt att utlandssvenskarnas rösträtt blir inskriven i den svenska grundlagen — skulle innebära att attackerna mot deras rösträtt försvårades, och skulle samtidigt, herr talman, utgöra ett erkännande av utlandssvenskarnas insatser på viktiga fält.

Herr talman! Den svenska grundlagen saknar också tillfredsställande bestämmelser vad gäller skyddet för egendomsrätten, näringsfriheten och yrkesfriheten. Inte minst den fällande domen i Sporrong-Lönnroth-målet i Europadomstolen 1982 och det beslut i skadeståndsfrågan som fattades av domstolen i december förra året borde vara en tankeställare, inte bara för konstitutionsutskottets ledamöter utan för samtliga ledamöter av denna kammare. Beslutet i Europadomstolen har faktiskt betydelse för en lång rad av de beslut som vi fattar i Sveriges riksdag, även om dess värre, herr talman, kanske inte alla är medvetna om domslutets räckvidd när det gäller vårt arbete. Vad som har hänt i Strasbourg är ju att det föreligger ett rekordartat antal anmälningar mot Sverige. Och inte minst är det notabelt att en hel del av dessa anmälningar gäller kränkningar från svenska statens sida av den enskilda äganderätten, som är reglerad i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, i ett av tilläggsprotokollen. Det skulle, herr talman, inte förvåna mig om Sverige råkade ut för fler fällande domar på detta område under de kommande åren. I så fall har vi oss sannerligen själva att skylla, om vi inte är beredda att skydda t.ex. egendomsrätten på ett mera tillfredsställande sätt än tidigare. Ett gott skydd för den enskilda äganderätten är en naturlig företeelse i en rättsstat. Det skydd som finns i den svenska grundlagen — regeringsformen 2:18 — är inte tillräckligt. Vi skiljer oss, herr talman, härvidlag från en rad västeuropeiska länder. Vad gäller näringsoch yrkesfriheten framhålls i den gemensamma borgerliga reservationen att dessa rättigheter i dag är kringskurna av t.ex. monopol, bidragsbestämmelser av tvingande karaktär, långtgående regleringsoch styråtgärder, auktorisationskrav och liknande företeelser. Utvecklingen härvidlag går med förfärande fart i fel riktning. Det är därför nödvändigt att försöka fastställa de gränser som framdeles skall gälla för näringsoch yrkesfriheten. Det har då genmälts att detta är besvärligt, eftersom grundlagsstadganden på området nödvändigtvis måste förses med inskränkningar. Jag kan hålla med om att det här inte är någon lättöverskådlig och lättbearbetad materia. Men jag menar att detta inte får hindra att vi nu sätter i gång ett arbete för att försöka komma fram till ett tillfredsställande skydd på dessa områden. Det har alltså lyckats i andra länder, och det vore ju märkligt om det inte skulle gå i Sverige. I reservation 5 krävs en utredning i syfte att uppnå en förstärkning av näringsoch yrkesfriheten och egendomsskyddet. Jag yrkar alltså bifall till den reservationen. Herr talman! Sverige saknar en författningsdomstol. Frågan om en sådan domstol har diskuterats av och till, men tanken har inte mötts av något övergripande stöd. Man har menat att en författningsdomstol är onödig och att vi redan i vår grundlag har andra instrument för att tillgodose den enskildes rätt. Jag kan inte dela denna uppfattning. Jag tycker att det framstår som allt tydligare att vår konstitution inte ger individer och minoriteter det skydd som kan anses rimligt — ja, självklart — i en demokrati. Det är allvarligt. Vi står ibland inför frågor där grundlagsenligheten i riksdagsbeslut är ifrågasatt. Jag skall nu bara peka på ett aktuellt fall. Det gäller förslaget till ny planoch bygglag. Ett enhälligt lagråd har sagt att det där icke föreligger en grundlagsenlighet. Denna fråga behandlas just nu i konstitutionsutskottet. Jag frågar mig: Vad händer om utskottets politiska majoritet konstaterar att det föreligger grundlagsenlighet och talmannen, som enligt riksdagsordningen skall pröva detta och vägra proposition om grundlagsbrott föreligger, ändå ställer proposition? Vem skall i så fall avgöra? Med en författningsdomstol skulle ett klarläggande kunna nås. Nu finns det risk för att det uppstår en ovisshet på området som med all säkerhet kommer att leda till lagprövning och som i sin tur kan leda till en långvarig process. Eftersom lagrådet består av domare från högsta domstolen och regeringsrätten är risken mycket stor, herr talman, att vi när målet når sista instans också får uppleva att riksdagens beslut upphävs såsom varande icke grundlagsenligt. Det är i varje fall en risk som riksdagen måhända kommer att ta. Jag vill inte föregripa ärendets behandling ytterligare. Bara några avslutande synpunkter. En viktig fråga är domstolskontroll av förvaltningsbeslut. Vi har tillträtt Europarådskonventionen, enligt vilken myndighetsavgöranden som rör civila rättigheter och skyldigheter skall kunna prövas av domstol. Vi har fällts på den punkten, och även då gällde det Sporrong-Lönnroth-målet. Det är hög tid att titta på denna fråga. Det finns här en borgerlig reservation. Det är också viktigt att vi lär oss att skilja på skatter och avgifter. Rättsläget är oklart därvidlag, och i vår konstitution finns det inga klarläggande besked. Också detta måste utredas. Herr talman! De här frågorna väcker kanske icke något svindlande intresse, som jag sade inledningsvis, men under senare år har det påbörjats en debatt, som jag är övertygad om kommer att leda till att vi tvingas ta dessa frågor på stort allvar.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till de reservationer i detta betänkande som Birgit Friggebo och jag har undertecknat, nämligen nr 2, 5, 8 och 10. Begränsningar har funnits i svenska medborgares rösträtt. Undan för undan har de rensats ut. Rösträttsåldern har sänkts. Många åtgärder har underlättat för svenska medborgare att använda sig av rösträtten. Som exempel kan nämnas utökad tid för poströstning, fullmaktsröstning och röstning på institutioner. Utlandssvenskar hade under lång tid svårt att utöva rösträtten. Regler för mantalsskrivning och röstlängd kunde göra det omöjligt. Väsentliga förbättringar har skett de senaste 20 åren när det gäller möjligheter för svenska medborgare i utlandet att använda sin rösträtt. 1967 beslöt riksdagen att den som någon gång under den senaste femårsperioden varit kyrkobokförd i Sverige skulle efter särskild ansökan uppföras i röstlängd. 1975 ändrades tidsperioden till sju år. 1977 beslöt riksdagen, på förslag av trepartiregeringen, att ingen tidsgräns skulle behöva tillämpas. Dessa förändringar till det bättre för utlandssvenskar har skett genom att vallagen ändrats. Rösträtten vid val till riksdagen är annars grundlagsfäst för svensk medborgare, dock med det hårda förbehållet att det gäller svensk medborgare ”bosatt i riket”. Av skilda orsaker synes det angeläget att utlandssvenskars rösträtt i riksdagsval ges grundlagsenligt skydd. Detta kan ske, som föreslås i reservation 2, genom att regeringsformens 3 kap. 2§ får en lydelse varav framgår att rösträtt har den svenske medborgare som är eller någon gång varit bosatt i Sverige. Med det föreslagna grundlagsskyddet kan inte en riksdag med enkel majoritet genom ändring av vallagen i praktiken ta ifrån svensk medborgare i utlandet rösträtten. Direktiven till 1983 års rösträttskommitté kan ge intrycket att en socialdemokratisk regering ser med oblida ögon på att svenskar med mångårig vistelse i utlandet deltar i riksdagsval i Sverige. Kommitténs socialdemokratiska majoritet menade att boenderösträtt skulle införas, dvs. att personer skall rösta i det land där de bor oavsett i vilket land de är medborgare. En stilla undran kan infinna sig: Hur många bilaterala överenskommelser måste det till för att få en sådan princip att fungera i praktiken? Det är förslag av den typ som jag här har relaterat från 1983 års rösträttskommitté som vi från folkpartiets sida tycker gör det angeläget att få fastlagt att rösträtten enligt grundlagen är knuten till medborgarskapet. Jag yrkar alltså ytterligare en gång bifall till reservation 2. Likaså yrkar jag bifall till reservation 5, som handlar om grundlagsskyddad egendomsrätt, näringsfrihet och yrkesfrihet. Ett stort antal nya arbetstillfällen skapas inom näringslivet varje år. En av de viktigaste orsakerna till detta är det fria tillträdet till marknaden, rätten att starta och driva rörelse. Men kraven på etableringskontroll är starka. Grunden för marknadsekonomi är emellertid att företag får startas. Yrkesoch näringsfriheten bör betraktas som ett grundläggande element i rättighetssystemet. Därför menar vi från folkpartiets sida att vi i grundlagen bör skydda rätten att starta och driva företag. I reservation 8 behandlas en mycket angelägen fråga, nämligen hur den svenska rättsordningen förhåller sig till Europadomstolen. Denna fråga har alltmer kommit att aktualiseras under senare år i samband med att Sverige som första nordiska land har fällts för brott mot de mänskliga rättigheterna och som en följd av att antalet anmälningar till Europadomstolen kraftigt har ökat. Bland politiker och jurister förs en diskussion om huruvida vi skall införa någon form av författningsdomstol eller annan form av möjlighet att få lagligheten i olika beslut prövad. Det är detta som vi från reservanternas sida vill skall närmare utredas. Det är förvånande, tycker jag, att socialdemokraterna säger nej till detta. De om några borde vara intresserade av att vi finner en sådan harmonisering av det svenska rättssystemet med Europakonventionen att vi slipper ytterligare prickningar.

I reservation 10 tas gränsdragningsproblemet mellan avgifter och skatter upp, utifrån en motion av Bertil Fiskesjö. Där har vi från folkpartiets sida också slutit upp. Jag yrkar bifall även till den reservationen.

Herr talman! Det gemensamma för huvudparten av de motioner som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande är att de syftar till att stärka rättssäkerheten i olika avseenden. Flera av motionerna emanerar från centerpartiet. Vi tycker att det här är viktiga frågor, som vi ständigt återkommer till i motioner som behandlas i olika utskott. Det går inte, enligt vår mening, att bortse från att det bland många människor finns en djup oro inför vart utvecklingen är på väg. Samhället har blivit allt svårare att överblicka för den enskilda människan och många kommer i kläm. Alltför ofta kommer fall i dagen där enskilda råkat in i absurda situationer på grund av illa genomtänkt lagstiftning och den myndighetsutövning som sker i anslutning till denna lagstiftning. Klagomål över bristande rättssäkerhet är vanliga, och det förs en allmän debatt om detta. Denna debatt måste, enligt vår mening, tas på allvar, och som politiker måste vi vara beredda att agera och inte bara sopa problemen under mattan. Det är inte min avsikt att i detta sammanhang göra något allmänt rättspolitiskt svep eller att ta upp till diskussion t.ex. den omfattande och komplicerade frågan om ramlagstiftning eller detaljlagstiftning. Men i flera av de centermotioner som utgör en del av underlaget för utskottets betänkande tar vi upp frågor som gäller själva lagstiftningsprocessen, vilken naturligtvis är viktig. Om lagar jäktas fram med slarv och i hast och med åsidosättande av ett gediget utredningsarbete och en ordentlig remissbehandling av förslagen, så som skett i en hel del fall under senare år, så är naturligtvis risken stor att slutprodukten blir illa genomtänkt och svår att tillämpa. Vi förordar ett lugnare lagstiftningstempo och vänder oss mot att så många viktiga förslag numera endast utreds inom regeringskansliet och läggs fram i riksdagen utan en ordentlig remissomgång. Och vi påtalar, vilket jag gjort många gånger tidigare här i riksdagen, att lagrådet, som skall se på förslagen ur grundlagssynpunkt och från allmänna rättsliga aspekter, i flera uppmärksammade fall har klagat över att man inte har haft ett tillräckligt underlag för att göra de bedömningar som grundlagen ålägger lagrådet. Detta försvårar givetvis i sin tur riksdagens arbete, och det är riksdagen som har det slutliga ansvaret för de lagar som passerar. Vi kan inte skylla på enbart förvaltning eller regeringskansli, lagstiftningsmakten ligger dock hos riksdagen. Men för att vi skall kunna fullgöra uppgifterna härvidlag på bästa sätt är det naturligtvis nödvändigt att vi har ett gediget och väl genomtänkt bakgrundsmaterial. En uppstramning, för att inte säga besinning är således i hög grad att rekommendera. Det är sällan det inträffar några olyckor om ett lagförslag fördröjs. Däremot kan konsekvenserna bli svårartade om lagförslaget inte är ordentligt övertänkt och bearbetat. Dessutom måste vi vara beredda att ompröva tidigare beslut, när tillämpningen visar att de inte alls var så kloka som man i beslutsögonblicket hade tänkt sig. Vi för ett ganska utförligt resonemang kring dessa frågor i en av centerns motioner som delvis har behandlats i annat sammanhang och som delvis är uppe till behandling i dagens betänkande. Det blir senare vid konstitutionsutskottets granskning av hithörande ting tillfälle att återkomma till vissa i den motionen behandlade delar av lagstiftningsprocessen. Herr talman! Ett slags ledtema i det nu aktuella betänkandet är grundlagens ställning och tolkning, och detta diskuteras också med viss utförlighet i ett par av centerpartiets motioner. Jag skall översiktligt redovisa hur jag ser på dessa problem. Att de aktualiserats beror naturligtvis på att det uppstått tvister i en rad fall, nu senast i anledning av förslaget om ny planoch bygglag. Vad det gäller är bl.a. hur man skall lösa tvister om en lags eller ett lagförslags förenlighet med de regler som ges i grundlagen. Det är inte så som det ibland framställs att riksdagen är helt suverän. I regeringsformens första paragraf står det bl.a.: ”Den offentliga makten utövas under lagarna.” Det gäller även riksdagen. Riksdagen är således bl.a. skyldig att följa grundlagen — och det är ju detta som är av intresse i den här debatten. Det finns i detta sammanhang ytterligare en restriktion, låt vara indirekt. Vi har i grundlagen skrivit in den s.k. lagprövningsrätten, vilken innebär att domstolar och myndigheter kan vägra att tillämpa lag som tillkommit i strid med grundlagen. Hur bör man göra om det uppstår allvarlig tvist om grundlagens innebörd? I fråga om detta finns det olika skolor. En skola menar att man skall strida om dessa saker, väga sina argument mot varandra, och sedan skall riksdagen fatta ett beslut, och därmed har man angivit hur den omtvistade grundlagsparagrafen skall tolkas. Det beslut som har fattats blir riktningsgivande för kommande beslut, dvs. man har skapat en praxis som anger riktlinjer för framtiden. Jag tycker inte att detta är någon bra ordning, eftersom innehållet i praxis alltid är osäkert. Det kan bli föremål för kommande tvister, och om det finns stora politiska motsättningar vad gäller det ursprungliga beslutet som skulle ha grundlagt praxis kan man förvänta sig att en ny politisk majoritet fattar ett nytt beslut. Den här metoden är naturligtvis ett utflöde, delvis i varje fall, av tanken att en grundlag skall vara fast för praktiskt taget eviga tider — den skall inte ändras. Man skall alltså undan för undan lämpa sitt handlande allteftersom erfarenhet och konkreta beslut växer fram.

Jag tycker inte att det heller är en bra lösning. Även den lösningen utgår från att man har en grundlag som är oklar, en grundlag om vilken det kan uppstå tvistigheter om dess rätta lydelse och tillämpning och att det behövs ett slags domstolsorgan vid sidan av som bestämmer det politiska innehållet i grundlagen — i grunden blir det ju på det sättet. Man behöver inte ha en särskild författningsdomstol — i en del länder har man ett särskilt organ som har tillskapats för bl.a. sådana uppgifter — men man kan naturligtvis ha en liknande prövning av stor omfattning som ett utflöde av lagprövningsrätten. Det har man i USA, som man ofta refererar tilli debatten även i Sverige. Man har alltså inte någon författningsdomstol i USA, vilket många människor tror, utan man tillämpar lagprövningsrätten flitigt. Detta har mycket stor politisk betydelse. Högsta domstolens utslag i sista instans förändrar det politiska skeendet i avgörande frågor. Från tid till annan beslutar domstolen stick i stäv mot vad man har beslutat tidigare. Domstolen fungerar alltså i detta avseende som en politisk instans. Som ett utflöde av detta i sin tur har man stridigheter om vilka som skall sitta i Högsta domstolen. Varje president försöker packa Högsta domstolen med anhängare av sin filosofi. Att denna frekvens är så stor och att behovet uppkommer beror naturligtvis på att man har en grundlag i vilken det inte klart sägs ifrån vad som gäller, att man har en grundlag som är oerhört svår att ändra och att det finns en allmän motvilja mot att ändra grundlagen och att grundlagen är mycket kortfattad. När det gäller situationen i Sverige vill jag först säga att en särskild författningsdomstol här i landet skulle få litet att göra normalt sett. Det skulle bli ett slags överorganisation. Det är också svårt att se att man för en särskild författningsdomstol skulle kunna hitta människor med en högre juridisk kompetens och med ett större personligt oberoende än de som kommer att sitta i högsta domstolen och i regeringsrätten och som alltså lagprövningsvägen kan få ta ställning. Vi får inte heller glömma bort att vi har lagrådet som skall granska lagförslagen innan de kommer till riksdagen. Lagrådet är rekryterat ur vår högsta domstol och ur regeringsrätten enligt ett särskilt cirkuleringssystem. Genom en författningsdomstol skulle det alltså bli ett slags dubblering, och då skulle man såvitt jag förstår inte kunna upprätthålla lagprövningsrätten. I Västtyskland, där det finns en fristående författningsdomstol, har man gjort på det sättet att lagprövningen lyfts ifrån det vanliga domstolsväsendet, när fråga uppkommit om grundlagsenligheten i ett förslag. Då har man alltså brutit ut frågan. Jag måste säga att jag ur olika synpunkter anser att det inte går att finna goda skäl för inrättande av en författningsdomstol här i Sverige. Det hänger bl.a. samman med grundlagens struktur och uppbyggnad och med att den är ny. Den linje som vi för vår del resonerat oss fram till i de motioner som vi väckt i dessa frågor är att ambitionen skall vara, när vi har en ny grundlag, att grundlagen skall tillämpas. Och när det uppstår tvister om innehållet i olika delar av grundlagen skall vi sätta oss ner och diskutera detta och antingen anpassa de lagförslag som det gäller, så att tvisten så att säga tonar ut, eller också ändra på grundlagen, så att det blir möjligt att lagstifta på ett annat sätt. Vi har uttryckt det i en kort sentens: Grundlagen skall hållas fräsch. Detta är innebörden i de förslag som vi har lagt fram, med krav på att man skall se över vissa paragrafer. Den exemplifiering vi angett gäller, som tidigare talare varit inne på, en del ting som rör skattelagstiftningen. Jag ber att i detta sammanhang få yrka bifall till reservation 10. Det nu aktuella planoch bygglagförslaget har ytterligare understrukit lödigheten i det resonemang som vi fört fram motionsledes. Även här finns det, såvitt jag kan se, två vägar att gå. Antingen anpassar man lagförslaget till grundlagens bestämmelser på ett sådant sätt att det inte kvarstår någon tvist på denna punkt eller också får man ändra grundlagen, om man anser det angeläget att genomföra en delegering av normgivningsmakten på det sätt som förslaget innebär. Det skulle finnas mycket att säga om dessa frågor. Jag tycker att de är intressanta, och jag tror att vi får tillfälle att återkomma till dem. Jag har litet svårt att förstå motståndet mot att man anstränger sig för att undvika bestående tvister om tillämpningen av grundlagen. Det politiska arbetet skall ju egentligen inte handla om sådant — det skall handla om sakinnehållet i förslagen. Om formerna och de regler som skall gälla bör vi helst vara ense. Från centerns sida har vi också resonerat ganska utförligt om de erfarenheter som finns när det gäller tillämpningen av Europakonventionen i vissa speciella fall. Jag skulle gärna ha velat göra en något längre utläggning om hur jag ser på Europakonventionen i relation till det svenska rättssystemet, men jag märker att minuterna tickar i väg. Talmannen ser också oroligt på mig och vill att jag snart skall avsluta pläderingen. Jag får kanske beträffande den här delen tillfälle att återkomma i repliker. Slutsatsen i den centermotion där de här frågorna behandlas är den att vi måste pröva vilka krav som Europakonventionen ställer på domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Det är alldeles uppenbart att den frågan kommer att trycka på mer och mer, vilket också framgår av lagrådets resonemang i vad gäller just byggoch planlagen. I detta sammanhang ber jag att få yrka bifall till reservation 8. Centern har i ett par fall mera direkt krävt en förstärkning av grundlagsskyddet. Det gäller dels ett rätt komplicerat fall, dels ett annat fall som, enligt min mening, är mycket enkelt. Det komplicerade fallet gäller bättre skydd för egendomsrätt samt näringsoch yrkesfrihet. Här finns en centermotion, där Sven-Erik Nordin är första namn. Med tanke på alla de intrång i äganderätten som nu sker och med tanke på alla de restriktioner som införts beträffande näringsoch yrkesfrihet har vi ansett att det är hög tid att till förnyat övervägande ta upp hela frågan om var gränserna skall gå. Vi har tagit sikte på förstärkning av grundlagsskyddet. Därvid är vi medvetna om att det krävs noggranna överväganden, om vi inte skall hamna i nya, besvärliga grundlagstvister. Därför har vi på denna punkt begärt en utredning. Jag yrkar bifall till reservation 5. Den andra frågan är mycket enkel. I centerpartimotionen kräver vi — vi har lagt fram ett konkret lagförslag — att svenska medborgares rösträtt skall vara garanterad i grundlagen. Så är inte fallet nu, märkligt nog. Utlandssvenskarna faller utanför och har rösträtt enligt vallagen. Detta innebär att denna kategori kan berövas rösträtten genom ett enkelt riksdagsbeslut. Det enda motiv som jag kan se till att socialdemokrater och kommunister inte vill gå med på en grundlagsreglering är det att det måste finnas planer på att vid lämpligt tillfälle beröva dessa svenska medborgare rösträtten. För ett par år sedan torgförde man ju också ett sådant förslag, men på grund av den opposition som förslaget väckte blev det ingenting av det hela den gången. Men man har, såvitt jag förstår, för avsikt att återkomma. På annat sätt kan man väl knappast tolka de socialistiska partiernas motstånd mot en grundlagsreglering. Centerpartiet anser alltså att alla medborgares rösträtt skall vara garanterad i grundlagen, och vi har, som sagt, lagt fram ett konkret lagförslag, som återges i reservation 2, till vilken jag ber att få yrka bifall. Herr talman! Tillsammantaget yrkar jag alltså bifall till reservationerna 2, 5, 8 och 10 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Synen på grundlagsfrågor har ofta en klassmässig utgångspunkt. Vilka intressen skall grundlagen skydda och främja? De borgerliga är exempelvis mer angelägna om att skydda egendomsrätt och privat ägande än att grundlagsfästa de arbetandes rättigheter. De är mer intresserade av att grundlagsfästa utlandssvenskarnas rösträtt än av att invandrare som bor, arbetar, betalar skatt och berörs av lagstiftningen i Sverige skall få rösträtt här. I detta inlägg skall jag ta upp en fråga som har debatterats länge och som är avstor betydelse från demokratisk synpunkt, nämligen monarkins avskaffande och övergång till republik. Detta krav har burits fram av arbetarrörelsen i strävan att demokratisera samhället. Kommunisterna har vid upprepade tillfällen fört fram kravet i riksdagen. Socialdemokraterna har det i sitt program, men verkar inte vilja kännas vid det. Varför är monarkins avskaffande så angeläget? Monarkin är som statsskick en kvarleva från det feodala samhället. Det är oförenligt med demokratin att uppdraget som rikets statschef är ärftligt. Monarkins anhängare värjer sig med att kungen saknar makt och politisk betydelse. Men det går inte att förneka monarkins ideologiska roll. I tidigare debatter har jag påvisat den verklighetsförvanskning som reportagen kring kungahuset utgör. Monarkin tjänar som ett medel för att sprida glans över överheten och dölja de verkliga problemen i samhället. Även om kungens direkta maktbefogenheter är begränsade jämfört med vad som tidigare gällt vore det fel att underskatta betydelsen av monarkin. Att ha ett statschefssystem som ligger utanför den demokratiska processen saknar inte betydelse. Monarkins anhängare brukar åberopa de representativa uppgifterna som motiv för att behålla kungahuset. Men behöver man ha en feodal kvarleva för detta ändamål? Det finns som bekant många länder utan kungahus som klarar de uppgifterna bra. Vänsterpartiet kommunisterna anser att dessa uppgifter kan åvila riksdagens talman. Talmannen har redan nu en framträdande roll och bör ha en ställning som gör honom eller henne lämpad att fylla de representativa uppgifterna. Vi föreslår i vpk-motioner att riksdagens talman skall vara rikets statschef. Detta har vi länge hävdat — något som det kan finnas skäl att påminna om, enär det av den aktuella debatten sett ut att vara en ny idé från Arne Gadd. Det är glädjande att flera börjar ge sin anslutning till denna lösning, och det finns i dag möjligheter att stödja tanken genom att rösta på vpk-reservationen. Debatten har inte rört sig om monarkin kontra demokratin. I stället har uppmärksamheten riktats mot Arne Gadds fundering om AMS-kurser för kungen efter övergången till republik. En sådan debatt passar monarkins anhängare bättre än den principiella frågan. Att borgerliga tidningar skulle ropa fy var naturligt, men också socialdemokratiska tidningar buade. Så tog man gadden ur den republikanen, skulle man kunna uttrycka det! Det torde vara så, att den som från barnaåren genom börd varit förutbestämd för rikets högsta ämbete också varit så privilegierad i utbildningshänseende att det finns goda möjligheter till meningsfulla insatser även efter monarkins avskaffande. Två vpk-motioner om övergång till republik behandlas i detta betänkande från konstitutionsutskottet. I den ena tecknar Marie-Ann Johansson en framtidssaga om hur kungahuset självt lämnar arenan. I den andra, som är en partimotion, föreslås att successionsordningen utmönstras ur våra grundlagar och att talmannen är rikets statschef. På vilka grunder avstyrker utskottet vpk-motionerna? Man anför att tidigare motionsyrkanden avstyrkts med hänvisning till den ståndpunkt som intogs i samband med 1974 års författningsreform. Frågan måste då bli: Kan ett beslut för mer än tio år sedan hindra att nya steg tas för att demokratisera författningen? Det vore bättre om partierna redovisade sin syn på ett system med bördsoch arvsrätt till statschefsämbetet än att de gömmer sig bakom 1974 års beslut. Monarkins avskaffande skulle visserligen beröva vissa veckomagasin ett kärt tema för reportage och säljande löpsedlar, men det skulle samtidigt motverka den ideologiska fördumningen och främja demokrati och jämlikhet. Det skulle vara ett bra sätt att fullfölja arbetarrörelsens långvariga kamp för demokratisering av samhället. Det skulle innebära avskaffande av en feodal kvarleva och utgöra ett viktigt steg för demokratisering. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1, som innebär monarkins avskaffande och övergång till republik.

Herr talman! Före mig har nu framträtt fyra kritiker mot delar av det aktuella betänkandet. Dessutom innehåller betänkandet tio reservationer. Jag skall ändå försöka att koncentrera mitt anförande, även om det kanske måste att bli något tidsöverdrag. Det har här tagits upp en rad viktiga principiella frågor. Den som läser betänkandet får en inblick i hur komplicerade spörsmål utskottet ofta ställs inför, bl.a. på normgivningens område. Vi ställs också inför olika tolkningar av grundlagens innehåll, dess tillämpning och prövningen i efterhand av denna tillämpning.

Tre av reservationerna stöds av samtliga borgerliga ledamöter i utskottet, två enbart av moderaterna. Jag kom först i kontakt med dessa frågor som medlem i 1973 års frioch rättighetsutredning, som leddes av den framlidne landshövdingen Hjalmar Mehr. Därmed kom vi in på frågan om hur införande av olika judiciella skyddsmedel skulle kunna påverka den folksuveränitetsprincip som vår författning ändå i huvudsak bygger på. Här har ändock i den nya regeringsformen skrivits in den demokratiska parlamentarismens princip. Den gamla formuleringen ”Konungen äger att allena äga styra riket” har ersatts av regeringsformens nuvarande portalparagraf om att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Mot den bakgrunden uttalade utredningen att den ordning som blandar in domstolarna i det fortgående politiska skeendet skulle inte bara stå i strid med grundläggande demokratiska principer, utan den skulle också medföra uppenbara risker för politisering av domarutnämningar och därmed hota rättsväsendets integritet. Utredningen ansåg därför att en ordning med författningsdomstol eller något liknande organ av västtysk typ eller med det slag av lagprövning som förekommer i USA, där det sker regelmässig prövning av lagbeslut, inte kan godtas. Utredningen ansåg i stället att lagprövningsrätt av den typ som har förelegat inom svensk rättspraxis var det lämpliga kontrollinstrumentet. Dåvarande justitieministern Lennart Geijer anslöt sig, när han lade fram sin proposition, till det här resonemanget och uttalade att ett system med författningsdomstolar är helt främmande för svensk författningstradition och svårligen går att förena med kravet att en frioch rättighetsreglering inte får innebära att politisk makt överförs till icke-politiska organ. Den senare tillsatta rättighetsskyddsutredningen, där Bertil Fiskesjö och Anders Björck deltog, kom till samma uppfattning. Sven Romanus, som var justitieminister i de borgerliga regeringarna 1976-1979, sammanfattade på ett utmärkt sätt i sin proposition kritiken mot ett alltför långtgående juristinflytande över lagprövning i vårt politiska system. Han noterade vad vi alla kan instämma i, nämligen att rättighetsskyddet får erforderlig styrka först om rättighetsreg lerna förbinds med rättsligt verkande garantier som är oberoende av de politiska organen. Emellertid, skriver Romanus, måste skydd av detta slag utformas på sådant sätt att det inte ger upphov till några förskjutningar i det vanliga politiska maktsystemet. Mot den bakgrunden saknar, fortsätter Romanus, tanken att införa ett system med författningsdomstol för kontrollen av grundlagsreglernas efterlevnad varje aktualitet. Ett sådant system är dessutom främmande för svensk författningstradition. Romanus förordar i stället något slag av lagprövningsrätt inom ramen för myndigheternas vanliga rättstillämpningsverksamhet. Jag vill påpeka att vad det handlar om alltså är att ha en lämplig avvägning mellan de olika intressen som här står emot varandra. I Romanus proposition formuleras det så bra att jag vill citera det: ”Å ena sidan kan man vara säker på att domstolarna och andra myndigheter inte kommer att få någon ställning som politiska maktfaktorer. Å andra sidan har de möjlighet att utnyttja ett oförbrukat förtroendekapital i undantagsbetonade lägen där ett ingripande måste anses befogat.” Dessa uttalanden är principiellt lika riktiga i dag som de var 1979. Mot den bakgrunden kan jag enkelt yrka bifall till utskottets hemställan, att den moderata reservationen — moderaterna är ensamma — om inrättande av eller utredning om en författningsdomstol skall avslås. Av betydelse för frågan om en grundlagsreglering av rättigheter är ju, som här har påpekats, Sveriges internationella åtaganden, främst genom Europarådets konvention den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Genom denna konvention har Sverige i likhet med de flesta andra västeuropeiska stater förbundit sig att ge långtgående skydd för både egna medborgares och utlänningars individuella rättigheter. Sverige har också underkastat sig den jurisdiktion som utövas av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. I en moderat reservation yrkas — det är en nyhet för i år — att Europakonventionen snarast bör införlivas med svensk rätt genom en s.k. inkorporation. Gentemot det vidhåller utskottet vad det tidigare hävdat, nämligen att det av juridisk-tekniska skäl knappast är möjligt att införliva konventionen med svensk grundlag eftersom konventionens terminologi i många hänseenden avviker från svensk lagstiftningsteknik. Det är min bestämda uppfattning, att tar man upp konventionen i grundlag så skulle det inbjuda till tolkningstvister och sprida osäkerhet om rättsläget. Frågan belystes redan av 1973 års frihetsoch rättighetsutredning, och vi fann efter noggrant övervägande att det inte var någon framkomlig väg att direkt anknyta grundlagens rättighetsregler till dessa konventioner. Jag vill dock betona att utredningen i sitt beredningsarbete och regeringen, konstitutionsutskottet och riksdagen i de förslag som lades fram samtidigt fäste stort avseende vid de här konventionerna. Syftet med arbetet var att ge rättigheterna ett skydd som låg i nivå med konventionernas, och den ståndpunkten står riksdagen fast vid. Vi kan därför avvisa den moderata reservationen i den här delen. Europadomstolen har den 23 september 1982 för första gången förklarat att Sverige genom sin lagstiftning har brutit mot konventionsbestämmelser. Avgörandet gällde tillämpningen av reglerna om s.k. zonexpropriation. Domstolen fann att skyddet för äganderätten enligt en artikel som åberopades var kränkt, därför att klagandena var utsatta för ett ingrepp i äganderätten som var alltför långtgående för att vara godtagbart. Enligt domstolen skulle ingreppen däremot varit godtagbara om klagandena hade haft möjlighet att få expropriationsfristerna avkortade. En sådan möjlighet finns numera, och den kränkning som tillämpningen av svensk rätt innebar enligt domstolen kan därför i klagandenas fall inte upprepas. Utskottet upprepar nu vad vi sade i fjol, nämligen att Sverige givetvis skall följa internationella åtaganden och att det måste ske en fortlöpande kontroll av den svenska lagstiftningens förenlighet med ingångna konventioner. Samtliga partier utom moderaterna förenas i uppfattningen att kontrollen av svensk lagstiftnings förenlighet med ingångna konventioner bör ske genom att frågorna fortlöpande bevakas inom regeringskansliet. Det moderata kravet i reservation 7 om en allmän översyn av det slag som förordas i deras motioner avstyrks följaktligen. Utskottet förutsätter att den uppföljning av konventionsåtaganden som fortlöpande skall ske inom regeringskansliet skall omfatta även de frågor angående den svenska förvaltningsprocessens förhållande till Europakonventionen som tagits upp i motioner om domstolskontroll och förvaltningsbeslut, där det också finns en gemensam borgerlig reservation. Jag vill säga till Börje Stensson: Vi står varandra mycket nära i den frågan, trots att utskottet har avstyrkt den begäran som uttrycks i reservation 8 om en särskild utredning. Jag medger att efter Europadomstolens ställningstaganden i anslutning till artikel 6.1 i konventionen rycker behovet av att pröva frågan om en vidgad domstolskontroll över förvaltningsbeslut närmare. I en gemensam borgerlig reservation begärs en översyn av bestämmelserna i8 kap. samt 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen. Här kan jag fatta mig kort. Utskottet har förklarat sin inställning så nyligen som för något år sedan, dels i ett betänkande, dels i två yttranden till skatteutskottet. Vår ståndpunkt är att en översyn kan anstå. Vi förutsätter nämligen att både regeringen och de olika utskotten i riksdagen fortlöpande bevakar att intentionerna i de här grundlagsbestämmelserna tillgodoses i det praktiska arbetet med skatteoch avgiftsfrågor. Jag kan därför yrka avslag på reservation 10. I övrigt — för att nu koncentrera mig — vill jag hänvisa till utskottets skrivningar i fråga om reservation 4 beträffande föreskrifter i grundlag om medborgarskapets innebörd och reservation 9 beträffande precisering av bestämmelsen i 1 kap. 4 § RF. Men jag vill säga några ord om egendomsskydd och näringsfrihet. Den närmare utformningen av en expropriationsregel har varit föremål för intresse under hela det arbete som lett fram till den nuvarande regeringsformen. Efter förändringar i tre etapper har RF en bestämmelse som innebär att varje medborgare vilkens egendom tas i anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogande skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten enligt grunder som bestäms i lag. Vi vidhåller vår tidigare uppfattning att det inte är motiverat — så kort tid efter det senaste riksdagsbeslutet, vilket för övrigt föregicks av partiledaröverläggningar — att begära en ny utredning om egendomsskyddets utformning i RF. Beträffande önskemålet i samma reservation om en grundlagsfäst näringsoch yrkesfrihet vidhåller utskottet tidigare ställningstaganden. En grundlagsregel kan enligt vår uppfattning inte på det här området — eftersom alla medger att det måste göras en hel del undantag i vanlig lagstiftning — utformas med sådan precision att den blir meningsfylld. Slutligen några ord om de frågor som återkommit ofta, som något av en följetong, i våra debatter: dels frågan om övergång till republik, dels rösträttsfrågorna. Här föreligger två reservationer från vänsterpartiet kommunisterna i republikfrågan och rösträttsfrågan samt en gemensam borgerlig reservation i rösträttsfrågan, som tidigare talare varit inne på. Det är inte första gången som Nils Berndtson och jag diskuterar statsskicket. Jag har tidigare ofta haft anledning att erinra om att det inom utskottet har funnits enighet om att denna fråga inte skall skickas till en ny författningsutredning. Den var föremål för ingående överläggningar inom grundlagberedningen. Man kom då fram till vad som kallades Torekovkompromissen, som innebar att statschefen enbart skulle få representativa uppgifter. De sista formella resterna av en personlig kungamakt togs därvid bort. En del av befogenheterna, såsom regeringsbildningen, överfördes på talmannen. På den kompromissgrunden står utskottet kvar. Det innebär ett avstyrkande av det kommunistiska förslaget om införande av republik. Beträffande rösträttsfrågorna vill jag bara hänvisa till att de för närvarande befinner sig under utredning i en kommitté som skall utreda bl.a. frågan om dubbla medborgarskap. Något förslag med anledning av den tidigare omnämnda rösträttskommitténs betänkande har inte presenterats för riksdagen. I avvaktan på den nya utredningens förslag finns det inte skäl att ta några initiativ från riksdagens sida i fråga om grundlagsregleringen av utlandssvenskarnas rösträtt eller när det gäller en utbyggnad redan nu av invandrarnas rösträtt till att omfatta även riksdagsval. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i alla delar.

Fru talman! Vad gäller frågan om en författningsdomstol handlar det inte, Olle Svensson, om att ge domstolarna politisk makt eller om att låta domstolarna ta över beslut i sakfrågor som det ankommer på regering och riksdag och andra politiskt valda organ att fatta. Vad det handlar om är att se till att politiskt valda organ håller sig till de spelregler som är uppsatta i den svenska grundlagen. Det handlar om att se till att majoriteter icke med berått mod kör över politiska minoriteter utan att man kan komma till rätta med detta på ett rimligt sätt. Det har funnits fall, fru talman, där det t.ex. har uppstått tvister om riksdagsminoritets rättigheter i enlighet med grundlagen. Det problemet hade vi så sent som för ett år sedan här i kammaren, och frågan utreds nu av folkstyrelsekommittén. Mot denna bakgrund menar jag att det finns anledning att se till att minoriteter och enskilda medborgare verkligen får ett effektivt skydd. Jag tror dess värre att vi nu har nått så långt att inrättandet av en författnings domstol är den enda möjligheten att garantera detta. Jag är inte ensam om denna uppfattning. Jag noterade med stort intresse att en framstående folkpartist och ledamot av kammaren, Daniel Tarschys, för bara några veckor sedan i en artikel i Dagens Nyheter pläderade för inrättandet av en författningsdomstol. Jag hoppas att ett antal folkpartister följer honom på denna punkt. Jag tycker att Olle Svensson inte är tillfredsställande klar när det gäller frågan om svensk lagstiftnings förenlighet med Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Å ena sidan säger han att vi måste efterleva konventionsbestämmelserna, men å andra sidan är han i praktiken icke beredd att göra någonting för att vi verkligen skall få till stånd en efterlevnad. Jag har, fru talman, svårt att se att någonting skulle kunna vara mera effektivt än att vi inkorporerar konventionen med svensk grundlag. Om vi inte gör det, uppstår det läget att vi fortfarande är bundna av konventionen, men inte förrän det har blivit ett fällande utslag i Strasbourg. Jag tror, fru talman, att vi med tanke på Olle Svenssons inställning kommer att få se många exempel på detta.

Fru talman! När det gäller reservation 8 känner jag ett visst behov av att göra ett klarläggande. Jag refererade här till politiker och jurister som för en diskussion om att vi skall införa någon form av författningsdomstol. Mitt anförande kunde kanske tydas så att vi från folkpartiets sida var beredda att stödja moderatförslaget. Det är vi dock inte. Vi är alltså inte med på den reservationen. Däremot menar vi att det är viktigt att dessa frågor om lagprövningsrätt osv. får sin belysning. Jag är därför tacksam för vad konstitutionsutskottets ordförande Olle Svensson sade, nämligen att vi står nära varandra i detta avseende. Det är tacknämligt att konstitutionsutskottets ordförande för socialdemokraternas räkning gör en sådan deklaration. Jag skall, och andra också tror jag, med uppmärksamhet läsa den formulering som kommer att återfinnas i protokollet här. Det kan väl då leda fram till att vi når enighet på denna punkt och får starkare skrivningar när det gäller denna fråga och en bättre harmonisering mellan våra lagar och Europakonventionens slutsatser. När det gäller rösträtten för utlandssvenskar visar det sig fortfarande vara brist på information. Jag vill gärna understryka att när vi nu inte, som jag fruktar, får igenom vår reservation, så är det ändå angeläget att förbättra den information som skall gå ut till utlandssvenskar, så att den rösträtt de nu har kan utnyttjas. Anmälningsplikt tycker jag heller inte skall vara alldeles nödvändig för att man skall få vara med i en röstlängd, utan man borde kunna få utöva sin rösträtt utan att vara offer för den här anmälningsplikten. När det gäller rösträtt och medborgarskap har vi ju ganska generösa bestämmelser i vårt land. Det är inte så svårt att bli svensk medborgare och på det sättet få rösträtt till riksdagsval. Beträffande egendomsskyddet vill jag ytterligare understryka att när man läser ekokommissionens delbetänkande Näringstillstånd, inser man behovet av att grundlagsskydda näringsfriheten i vårt land. Där vill vi från folkpartiets sida ytterligare understryka angelägenheten av att vi får ett grundlagsskydd för näringsfriheten. Det görs angrepp på de här friheterna som gör det ganska angeläget att få ett sådant skydd inskrivet i vår grundlag.

Fru talman! Jag hoppas att det framgick av mitt anförande att jag inte heller, Olle Svensson, känner någon större sympati för att juridiska instanser skall få ett rejält politiskt inflytande. De skall ha sina rättsvårdande uppgifter, och de är viktiga nog. Men då måste man se till att systemet som helhet, inklusive grundlagen, är så konstruerat att man förebygger detta. Antag att vi går vidare på denna väg och säger att grundlagen stadgar detta och detta — ena halvan av riksdagen anser att en lag som kommit till i riksdagen är förenlig med detta stadgande, den andra halvan anser att den inte är förenlig med detta stadgande — och lagrådet har sagt att förslaget inte går ihop med grundlagen. Då riskerar vi att vi aktiverar lagprövningen. Ju fler från denna synpunkt oklara beslut riksdagen fattar, desto större reell grund finns det för att lagprövningsinstitutet kommer att användas.

Alla erkänner detta. Ingen opponerar mot det. Man tycker enligt den amerikanska synen att det skall vara så; man har ju inte där som hos oss ett parlamentariskt styrelseskick. När det gäller fristående författningsdomstolar som den västtyska vill jag säga att alla redovisningar jag läst om den västtyska författningsdomstolen ger vid handen att den har haft en mycket stor politisk betydelse — alltså inte bara rättslig utan även politisk betydelse. Det framgår klart av de utslag som har kommit. Jag hade hoppats att också hinna utveckla min syn på Europakonventionen, men minuterna tickar undan. Det finns myter om denna konvention. Det är inget glasklart aktstycke. Det går inte att utan vidare bestämma vad det egentligen innehåller. Under varje så att säga portalparagraf finns det en lång rad med tillåtna undantag från de principer som först slås fast. Det ökar naturligtvis svårigheten för oss att förutse vad som är det reella innehållet i olika paragrafer i Europarådets konvention. Men — och det är poängen...

Fru talman! Det pågår ju en debatt också inom socialdemokratin om monarki-republik-frågan — det tror jag Olle Svensson är medveten om. Vad tyder exempelvis Arne Gadds inlägg på? Kanske är det en påminnelse om vad som står i partiprogrammet. Varför räds ni för en debatt om en så principiellt viktig fråga som den om monarki eller republik? Hur skall det kunna skapas en opinion för ett av era programkrav, om hela frågan överlämnas till veckopressens behandling och monarkistiska yra? När ämnar ni ta upp en debatt om statsskicket? En så hängiven debattör i författningsfrågor och därtill god publicist som Olle Svensson borde känna ett särskilt ansvar för att stimulera till en verklig principdebatt om monarkins vara eller icke vara. Jag tror inte att man kan gömma sig bakom Torekovkompromissen hur länge som helst. När Olle Svensson betecknar republikdebatten som en följetong kan jag lova att flera avsnitt följer tills frågan har lösts.